Fru talman! Asylenheten på Migrationsverket anser att dessa personer har styrkt sin identitet. Men medborgarskapsenheten prövar inte ens om identiteten är styrkt. Det sker rutinmässigt som en sorts strukturell diskriminering därför att Palestina inte finns. Det förhållningssättet har inte asylenheten. Den skulle kunna ge permanent uppehållstillstånd utifrån att man säger att bedömningen är att dessa personer har skyddsskäl och att de kanske kan påvisa vilka de är. Men man säger inte att de har styrkt sin identitet. Men dessa palestinier säger att de har styrkt sin identitet. Asylenheten hävdar inte att de inte kan göra det därför att Palestina inte finns. Men medborgarskapsenheten gör det. För mig handlar detta egentligen inte ens om praxis, utan det handlar om att jag tycker att det är väldigt underligt att man på samma myndighet har så olika ageranden i relation till om Sverige har Palestina eller inte. Detta är någonting som jag och andra naturligtvis kommer att gå vidare med. Men jag tycker ändå att det är värt att diskutera det här med ministern. Det handlar faktiskt om en sorts strukturell diskriminering. Jag nöjer mig inte med att man i vissa fall kan använda möjligheten att vänta lite längre och sedan kanske få medborgarskap. Jag tycker ändå att det ska finnas en konsekvens i det agerande som myndigheter har. Om det inte sker en förändring, tycker jag att man i framtiden, jag säger inte att man måste göra det nu, borde överväga att ha tydliga riktlinjer till myndigheter i denna typ av frågor.
Fru talman! Avslutningsvis tycker jag att det är bra att Yvonne Ruwaida följer de här frågorna. Är det så att myndigheten vill ha vägledning i de här frågorna för att få ett enskilt fall prövat är regeringen naturligtvis beredd att pröva det. Så skulle jag vilja avsluta vårt samtal.